Fru talman! Jag vill så gärna tro, och jag hoppas att det blir på det sättet. Också jag är tilltalad av att man äntligen skall göra en individuell bedömning beträffande de åtgärder som skall vidtas och av att man kan välja från ett stort smörgåsbord av åtgärder. Men, som sagt, jag tror att kommunaliseringen kommer att bli den hämsko som gör att detta tyvärr inte fungerar så som vi önskar. Nu hinner jag kanske säga någonting om detta med time-out. Vi kan inte ta ställning till ett förslag om t.ex. fördelning av högskoleplatser som presenteras utan någon som helst motivering. Det är inte möjligt, Jan Björkman. Vi får lov att återkomma när det finns ett bättre förberett förslag - vi har varken sagt ja eller nej. Men det kan väl ändå inte vara så att t.ex. Lunds universitet i praktiken skall förlora på den fördelning som presenteras i den senaste propositionen. Det kan väl ändå inte vara möjligt?
Fru talman! Självfallet förmenar jag inte Folkpartiet och Margitta Edgren att vara utan förslag i den här debatten om programmet för att ta fram åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. Det jag pekade på var att det inte finns några konkreta förslag från Folkpartiet och att Folkpartiet berömmer sig av att ha varit med att ta initiativ till denna debatt för att lösa problemen med arbetslösheten. Den slutsats som jag kan dra är att Folkpartiet i det sammanhanget inte anser att utbildningspolitiken spelar en väsentlig roll. Det var bara detta som jag ville peka på. I övrigt är jag litet rädd för att andan i det som Margitta Edgren säger om vuxenutbildningssatsningen är densamma som den som vi har sett i friskoledebatten och i andra sammanhang, nämligen att man vill detaljreglera och detaljstyra härifrån. Jag tycker inte att detta är nödvändigt. Det upplägg som vi har för att åstadkomma detta är bra. Jag vill bara konstatera att Margitta Edgren i sitt anförande å ena sidan kritiserade oss för att vara ryckiga. Å andra sidan kritiserade hon oss för de permanenta satsningarna. Jag tycker att man borde vara glad över att de permanenta satsningarna kommer, om man tycker att det har varit ryckigt hittills.
Fru talman! Jag tyckte mig ana en viss släng från Jan Björkman mot mig, även om inte kristdemokraterna nämndes vid namn. Jag vill betona att vi är positiva till utbildningssatsningen. Men vi har uttryckt tveksamhet till om kvaliteten skall kunna upprätthållas när det går så snabbt, och det har vi ju redan fått gehör för. Detta har ju ändrats, så att 15 000 av de platser som skall tillkomma inom högskolan inte kommer förrän 1999, efter den kritik som vi framförde. Det tycker jag är väldigt positivt. När det gäller satsningen på vuxenutbildning är vi oerhört positiva. Men jag tror, precis som Britt-Marie Danestig-Olofsson, att finansieringen kommer att bli en akilleshäl. Jag har inga 20 miljarder att satsa. Jag vet inte hur vi skall lösa detta, men jag menar att regeringen borde veta hur vi skall lösa det. Den måste ju kunna svara på den frågan när arbetslösa ensamstående mammor i höst skall avgöra om de skall våga påbörja en utbildning för vilken de vet att de får utbildningsbidrag under ett år men inte vad som händer därefter. Vad svarar regeringen?
Fru talman! Nej, jag tror inte att jag gjorde någon släng mot kds. Vikten av att slå vakt om kvaliteten tror jag att Inger Davidson och jag kan vara överens om. Men i de utbildningssatsningar som vi gör ser jag ingen uppenbar fara för kvaliteten. Jag skulle känna mig betydligt mycket oroligare om vi inte orkade med att göra utbildningssatsningen, kompetenslyftet och insatsen för livslångt lärande, som vi i dag gör. Samtidigt säger Inger Davidson att man har fått gehör för sina synpunkter. Därför förstår jag inte tveksamheten. Då borde man i stället komma med applåder för den satsning som nu görs. Davidson att förslaget om individuella utbildningskonton kan hjälpa de arbetslösa eller de lågavlönade kvinnorna med behov av kompetenshöjning? Vilka pengar är det som man skall spara för att betala sin utbildning med? Hur rimmar detta med kds andra ställningstagande om barntillägget i svuxa?

Fru talman! Jag konstaterar att Inger Davidson ställer sitt hopp till arbetsmarknadens parter att lösa frågan om studiestödet. Det tycker jag är bra. Det kan vara ett komplement till det offentliga studiestöd som vi vill ha. Men jag tror att den modell som kds har valt med individuella utbildningskonton, där man skall avsätta pengar för att klara sin egen studiefinansiering, inte ger någon hjälp till de grupper som Inger Davidson säger sig vilja slå vakt om. Vilka pengar är det de som nu är arbetslösa behöver för att kompetensutvecklas. Vi har föreslagit det särskilda utbildningsbidraget, som man skall kunna starta upp sina studier med. Vi ser det som en viktig satsning för att stimulera dem som känner sig tveksamma och som behöver höja sin kompetens. De individuella utbildningskontona kommer inte att vara något alternativ för dessa grupper, och det är Inger Davidson säkert medveten om.
Fru talman! Jag har en fråga till Jan Björkman. Det är riktigt, som Jan Björkman sade i sitt anförande, att Vänstern står bakom satsningen på de mindre och medelstora högskolorna. Men det finns en hake, som jag ser det, nämligen att ökningen av antalet utbildningsplatser också måste följas av en ökning av antalet disputerade lärare. Visserligen examineras flera doktorer nu än för ett decennium sedan. Men ökningen motsvarar knappast behovet av lärarkraft i framtiden, särskilt då näringslivet glädjande nog tycks ha blivit mer intresserat av att anställa foskarutbildade.
Fru talman! Det är, som Britt-Marie Danestig Olofsson antyder, frågor som kommer att hanteras i forskningspropositionen och även i andra sammanhang. Men hittills vågar jag tro att de mindre och medelstora högskolorna har löst lärarförsörjningen på ett bra sätt. Det finns ingenting av det som jag har sett hittills som gör att jag känner mig speciellt orolig. Om jag hade haft litet mer tid på mig skulle jag ha refererat en artikel av den förre rektorn för högskolan i Karlstad, Lennart Andersson, där han har behandlat detta och visat på att man hittills har löst detta på ett väldigt skickligt sätt på de mindre och medelstora högskolorna. Jag utgår från att den ökade volymen i utbildning som vi nu får också ger ett breddat underlag på sikt.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt när vi nu fattar beslut om dessa satsningar att vi också ser helheter, därför att vi har kunnat anta att regeringen kommer att föreslå en förkortad forskarutbildning. En förkortad forskarutbildning skulle innebära att doktoranderna inte längre kommer att undervisa på grundutbildning i den utsträckning som de har gjort hittills. Allt detta sammantaget måste hänga ihop i en helhet. Regeringen måste observera detta problem.
Fru talman! Forskningsfrågorna behandlas ju inte i den preliminära fördelning av högskoleplatser som redovisas i propositionen, så vi får anledning att debattera dem vid flera tillfällen. Med tanke på vuxenutbildningssatsningen skulle jag vilja ställa en fråga till Vänsterpartiet om någonting som har oroat mig, nämligen målgruppsförändringen av den vuxenutbildningssatsning som vi har föreslagit. Vänsterpartiet vill inte att den fullt ut skall vara kompensatorisk, utan menar att en del av vuxenutbildningssatsningen för dem som har fått minst utbildning skall användas för dem som redan har fått mycket utbildning. Jag är förvånad över att Vänsterpartiet har tagit den ställningen när det gäller dessa pengar. Jag tror att vi kommer att hitta tillräckligt många människor med låg grundutbildning för att fylla dessa platser och den utbildningsvolym som vi nu har föreslagit.

Fru talman! Aldrig har vi haft så fina designutbildningar och samtidigt så få formsatsningar inom industrin, aldrig utbildat så många designer och samtidigt i övergripande bemärkelse varit så dåliga på att samordna vad vi i aktiebolaget Sverige de facto kan. Så beskriver Svensk Forms VD Johan Hult i tidningen Fokus situationen för stora delar av svensk formgivning och design i dag. Det är allvarligt. I en tid när hushållning med resurser, när kvalitet och estetiska värden spelar en allt större industriell roll har Sverige hamnat i bakvattnet. Det finns egentligen inga kloka skäl till att det är så. Sverige var en framstående formgivarnation på 50 och 60-talen. I svensk tradition finns en resurssnål hantverkstradition. Här finns blonda formideal som väcker ett ökat internationellt intresse. I Sverige finns erfarenhet av brukarvänlig formgivning. Det är just de kännetecken som många i dag bedömer hör framtiden till. De hör hemma i en framtid där kvalitet slår ut slitoch-släng. Ändå har Sverige som formgivarnation passerats av de andra nordiska länderna, de som inte gav upp satsningen på formgivning efter efterkrigstidens framgångar. Nog är det, fru talman, ledset att stora svenska lastbilar fulla av timmer åker över till Danmark och möter lastbilar fulla av möbler, som är tillverkade i Danmark av svenskt virke. Visst behöver vi utbyte, men det skall inte alltid vara ett utbyte som innebär att förädlingen sker i andra länder. Visst finns det lysande undantag. Ikea är ett sådant exempel, svensk glasindustri ett annat. Och varför inte nämna den inte i alla sammanhang välkända Absolutflaskan. Att designfrågorna hör framtiden till beskrevs för en tid sedan i the Economist. Där redovisades hur USA ökar sin designbudget med 15-29 % om året och hur EU-länderna förväntas öka sina satsningar på design med 50 % fram till sekelskiftet. Därför är det viktigt att finansutskottet, med anledning av Örebrobänkens motion om formgivning, ställer sig bakom kulturutskottets krav på en samordnad strategi där kultursektor, näringsliv och utbildning samordnar sina insatser för svensk form och svensk industridesign. Vackrare vardagsvara kan på nytt bli ett svenskt kännemärke. I höst kommer kulturpropositionen, och med den förslag på form och designområdet. Det är viktigt att designfrågorna får en betydelsefull roll i propositionen och att engagemanget breddas, så att regeringskansliet kan bidra till ökad samordning, stolthet och status för svensk design och formgivning. Design och formfrågorna är en uppgift för Kulturdepartementet. De är också en uppgift för Näringsdepartementet och i viss utsträckning för Utbildningsdepartementet. Det är bra att de är mångas ansvar. Men det finns en risk att mångas ansvar blir ingens ansvar och att den ordentliga samordningen och målmedvetna satsningen uteblir. Jag vill därför vädja om att så inte skall ske i kulturpropositionen. Den skall bli en startpunkt för en ny, medveten satsning på svensk formgivning. Fru talman! Den 1 januari startar Ljusåret 1997. Där har Näringsdepartementet en möjlighet att markera formfrågornas betydelse. I Bergslagen pågår en svår och viktig strukturomvandling. Där måste också framtidsfrågor som kretslopp och god form få spela en viktig roll.

Fru talman! Sveriges arbetsmarknadspolitiska inriktning bygger på en 36-årig, gammal målsättning. Det faktum att 60-talets huvuddrag fortfarande gäller fastslås av regeringen och Centerpartiet i det dokument vi snart skall votera om. En ännu aktuell 36-årings huvuduppgift är att lösa upp strukturella obalanser genom att med olika åtgärder underlätta och påskynda anpassning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Flyttbidrag har varit nyckeln till att lösa upp den s.k. strukturella obalansen. Sveriges inland har fått och får fortfarande stå med mössan i hand. Min hembygd Stockholm har byggts sönder för att kunna ta emot alla som drabbats och drabbas av 60-talets arbetsmarknadspolitik. Miljonprogrammets felsatsningar kostar fortfarande både socialt och ekonomiskt. De som bor där talar om en tickande bomb. All verklighet verkar vara helt glömd nu när fortsatta riktlinjer slås fast. Många teaterstycken - tragikomiska - har spelats på temat flyttlasspolitik. Verkligheten efter 36 års arbetsmarknadspolitik med inriktning på att påskynda anpassning är en generell 15 procentig arbetslöshet i dag. Med samma politik skall nu arbetslösheten halveras. Ofta överträffar verkligheten dikten. Hur påverkas då teaterlivet av 60-talets målsättning? Enligt Teaterförbundet är 23 % av dess medlemmar arbetslösa. Stats och länsteatrar i Sverige erhåller 300 miljoner kronor i statligt stöd. AMS ger 100 miljoner kronor till arbetslösa teaterarbetare i form av projektbidrag, beredskapsarbete och utbildning. Utöver dessa 100 miljoner ger a-kassa och kontantstöd motsvarande 150 miljoner kronor till arbetslösa skådespelare, regissörer, tekniker m.fl. Utifrån detta faktum är det inte helt fel att påstå att det är AMS som styr teaterutbudet här i landet. Resultatet är att uppsättningar inte görs av den som är mest lämpad, utan av den som AMS ger bidrag till. Norrlandsoperan kan t.ex. inte i förväg planera en uppsättning, utan måste vänta till dess att AMS ger besked om vilket stöd de ger och om vilka som får detta stöd. Inom all kulturell verksamhet ser det ut på samma sätt. Det är AMS som med sina olika stödformer avgör vad som är kulturell kvalitet. Det säger sig självt att dagens snuttifierade kulturinsatser inte är bra och att kulturpolitiken i Sverige borde ledas från ett annat hus, nämligen från Kulturdepartementet. Men vad är då lösningen på kulturarbetarnas generella 20-procentiga arbetslöshet? "Byt jobb!" säger kulturutredningen, vilket får betraktas som ett katastrofalt underkännande. Utredningen har inte lyckats få fram något förslag till hur konstnärers och kulturarbetares ekonomiska villkor skall förbättras. Inför ett konstnärstillägg nu, säger vi! Det handlar om ett tilllägg till den lilla lön som kulturarbetare ofta har, men inte kan leva på. Tillägget skulle upphöra vid en årsinkomst på förslagsvis 150 000 kronor. Jag skulle vilja kalla det för ett första steg till en grundtrygghet. Eftersom vi alla är beroende av kulturkreatörer - inte bara för att överleva utan också för att växa som människor - så låt oss starta med den yrkesgruppen där vi utvecklar en modell för svensk grundtrygghet, en modell som gynnar eget arbete, som bygger på aktivitet oavsett tjänst eller eget företagande och som hjälper upp ekonomin till en anständig nivå - en ekonomisk grundtrygghet utan ekonomisk rundgång. Med det, fru talman, vill jag inte i dag yrka bifall till Miljöpartiets reservation om ett konstnärstillägg, utan jag hoppas att regeringen i höst kommer med ett förslag om samordning och samverkan för att komma till rätta med konstnärers och kulturkreatörers ekonomiska situation.

Fru talman! Thorbjörn Fälldin var, och är såvitt jag förstår, en hedersman på många sätt. Men flera profilerade statsmän har ju med åren givit upphov till vissa begrepp, vilka kanske inte alltid upplevs som hedrande. Att göra en s.k. fälldinare har ju t.ex. i folkmun kommit att innebära ett slags parafras av den forne statsministerns 70-talslöfte om 400 000 nya jobb - alltså att inte riktigt veta hur ett löfte skall genomföras eller i varje fall anständigt genomlevas. Kristdemokraterna genomför i dag dessvärre en mycket tydlig variant av fälldinare. De lovar att på tre och ett halvt år - och med stark betoning av att det är i den privata sektorn som jobben skall skapas - halvera hela arbetslösheten. Men den privata sektorn kännetecknas ju just av att den är privat. Förändringar i den privata sektorn är därför alltid ett resultat av miljoner privata beslut hos enskilda människor i familjer. Det kan vara beslut om att satsa, kanske flytta eller skaffa en utbildning, en innovatör skall möta en företagare osv. De tre partiernas förhastade löfte utgör, menar jag, genom sin rent av fördummande sammanblandning mellan offentlig och privat sektor en oroväckande spegelbild av det slags politiska hybristillstånd som ibland rådde på 70-talet. Det fick t.ex. till resultat att rätten till arbete skrevs in i regeringsformens kapitel om statsskickets grunder eller att, som jag anser, arbetsrättslagstiftningen skrev sig fast stenhårt och detaljistiskt i en situation av full sysselsättning. Politikens beslut om lagar och skatter och det medvetna politiska ledarskapets försök att påverka människornas beteenden och attityder är givetvis viktiga, oerhört viktiga, i kampen mot arbetslösheten. Men det ger en helt felaktig bild av politikens roll att, som dessa partier nu gör, kvantifiera sina löften och ge en bild av att offentligt fattade beslut som helt gäller den privata sektorn om tre och ett halvt år skall ha lyckats halvera hela arbetslösheten. Detta är inte riktigt. Socialdemokraternas och Centerns alternativ, att halvera den öppna arbetslösheten, är däremot något helt annat och intellektuellt hederligt eftersom politiker förfogar över den offentliga sektorn på ett helt annat sätt än den privata. De omflyttningar som nu diskuteras och föreslås, och som vi kommer att fatta beslut om, från AMS till exempelvis kommuner, högskolor, folkhögskolor och en rad olika andra insatser är faktiskt beslut som kommer att få praktisk betydelse. De kan faktiskt innebära att arbetslösheten, den öppna, kan halveras. Fru talman! Ett samhällssystems starka sidor kan i många fall, och under vissa betingelser, lätt utvecklas till sin motsats. Sveriges starka bindning till förhandling och koncensus inom politik och ekonomi har varit ett ovärderligt fundament för rekordåren som vi har upplevt mellan 1945 och 1970. Men dessa tider då allt sammanföll, då vi hade förlig vind, har nu upphört.

Det krävs, fru talman, med ett ord och i sammanfattning förnyelse!

Fru talman! Om några minuter kommer riksdagen att fatta beslut som ger förutsättningar för åtskilliga jobb. Nu gäller det att handlingens män och kvinnor över hela landet snabbt får kunskap om de nya möjligheterna och utnyttjar dem. Det stora samhällsprojektet, omställningen från avfalls till kretsloppssamhället som Centerpartiet har kämpat för i decennier, får en skjuts framåt genom miljardsatsningen. Sverige kan bli världsledande i framtidssystemen om vi, med den ytterligare miljard som vi anslår, främjar samma utveckling i Östersjöområdet. Småföretagare kan kanske genom den femprocentiga sänkningen av arbetsgivaravgiften få råd att ta ut lika hög lön som sina anställda. Kommunerna kan snabbt och klokt utnyttja riksdagens försök till avbyråkratisering av de olika statliga kassorna till fullt avlönade tjänster inom vård, kultur, utbildning och reparationer. Jag vill uppmana kommunalpolitikerna att frigöra sig från byråkraternas ängsliga bokstavstrohet till djärva och folkligt förankrade beslut! Mycket kan göras genast, annat måste vi tänka över. Jag har motionerat om bättre demokratiska ramar kring den ekonomiska politiken genom ändring i riksbankslagen. Finansutskottet avslår min motion med motiveringen att regeringen utreder Riksbankens framtid "mot bakgrund av de nya förutsättningarna för penning och valutapolitiken". Dessa förutsättningar är de förändringar som ett medlemskap i EU:s ekonomiska och monetära union innebär. Det är naturligt att utreda detta, eftersom riksdagen ju kan komma att besluta att vi skall gå med i EMU. Men det är mycket troligare att riksdagen kommer att säga nej till EMU, och då behöver riksbankslagen också ändras. Vi är samlade här i dag därför att ingen av oss accepterar arbetslöshet. Men vi kan aldrig säkra rätten till arbete om vi underkastar oss de ekonomiska teorier som är förhärskande i EU. Långtidsarbetslösheten har varit skrämmande hög i de flesta EU-länder sedan 70-talet. Sverige behöll under 70 och 80-talen den låga arbetslösheten oberoende av regeringar. Men när vi började anpassa oss till EU fick vi en lika hög arbetslöshet som EU länderna. Det finns all anledning att vi använder den frihet vi fortfarande har till att utveckla egna finanspolitiska instrument. Riksbanken, världens äldsta centralbank, är riksdagens bank. Det är unikt och ger riksdagen befogenheter som vi inte utnyttjar. Riksbanksfullmäktige, som väljs av riksdagen, utser riksbankschef och har ansvar för alla beslut som Riksbanken fattar. Verksamheten lyder under riksbankslagen. Riksdagen bör se över denna lag och ge Riksbanken flera mål. Följande står i grundlagen i 1 kap. 2 § regeringsformen, som reglerar hur den offentliga makten skall utövas: "Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö." Det borde därmed vara självklart att Riksbankens främsta uppgift är att anpassa ränte och kreditpolitiken för full sysselsättning, en ekologiskt bärkraftig utveckling och en stark offentlig sektor. Riksbankslagen bör kompletteras med dessa mål utöver uppgiften att värna kronan för alltför hög inflation eller deflation, som verkar vara mer akut nu. I en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, beskriver Torsten Svensson från Uppsala universitet hur riksbanksfullmäktige har blivit helt utlämnade till den information de får från Riksbankens ledning, eftersom de ålägger sig själva en absolut sekretess. Riksdagen bör utreda hur riksbanksfullmäktiges ställning skall stärkas gentemot riksbanksledningen och hur rapporteringen till riksdagen skall göra det möjligt att kontrollera hur fullmäktige levt upp till lagens intentioner. Fru talman! Jag har för dagen inget yrkande, men jag återkommer.